Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lidbom för svaret på min interpellation. En väl fungerande hyresmarknad är, som jag ser det, av fundamental betydelse för den enskildes villkor både som hyresgäst och boende och som arbetstagare. När jag talar om en väl fungerande hyresmarknad tänker jag i första hand på att avtalade hyresvillkor skall vara skäliga både med hänsyn till betalningsförmåga och som underlag för beräkning av hyror. I den väckta interpellationen har jag med utgångspunkt i ett konkret fall aktualiserat vissa — som jag anser — otillfredsställande förhållanden Nr 57 på lokalhyresmarknaden. Riksdagen behandlade hithörande frågor senast Tisdagen den med anledning av propositionerna 1972:70 och 1972:94, vilka dels tog 15 april 1975 upp förslag om ändringar i jordabalken, dels ändringar i hyreslagen. Jag avser inte att uppehålla mig i det här sammanhanget särskilt mycket — Om ändrad vid motiven för dessa ändringar. Jag vill endast peka på att propositionen = lagstiftning rörande 1972:94 främst hade till syfte att mildra övergången till marknadsmässiga — hyra av lokal lokalhyror på de orter där hyresregleringen gällde. I det fall hyresgäst hos hyresnämnden begärde det, skulle nämnden kunna besluta om en successiv upptrappning av hyran under en övergångstid på högst fyra år, räknat från den 1 oktober 1972, till den nivå som parterna själva kommit överens om. Riksdagen hade året innan, alltså 1971, beslutat om att hyresregleringen för lokaler skulle upphöra den 1 oktober 1972. I propositionen framhölls bl.a. att lokalhyresmarknadens parter inte hade den kontroll över utvecklingen som man hade räknat med och förutsatt vid hyresregleringens avveckling.

Det citerade uttalandet från statsrådet handlade om övergångsproblemen. Men jag skulle vilja vidga uttalandet till att gälla den mera långsiktiga hanteringen och särskilt understryka de anställdas situation i dessa sammanhang. Av min interpellation framgår ett aktuellt fall av hyreskrav som innebär en fördubbling av hyran utan att några som helst förändringar av lokalerna har skett. Inte heller i övrigt finns några relevanta skäl för kravet. Men inte nog med detta. Fastighetsägaren kräver en ytterligare upptrappning av hyran med 5 000 kr. per år under två år och därutöver en årlig indexuppräkning. Till detta kommer särskilt värmetillägg. Jag avser självklart inte att diskutera det konkreta fallet men vill tillägga att sedan interpellationen väcktes har jag fått del av andra liknande fall. Som jag i korthet har påpekat i interpellationen finns det anledning att koppla frågan om lokalhyresgästs besittningsskydd till den reformverksamhet som handlar om anställningstryggheten och som för arbetsgivaren innebär ett ökat ansvarstagande gentemot tidigare. En anpassning av såväl uppsägningstider som frågan om besittningsskydd måste här ske för att inte oförutsedda svårigheter skall behöva uppstå. Som jag ser det handlar det om trygghet både för lokalhyresgästen-företagaren och för de anställda. Det finns anledning att beklaga att vissa fastighetsägare tydligen inte har förmåga till självdisciplin utan ser den egna vinsten som det viktigaste. Inför sådana företeelser är det nödvändigt att samhället inte står overksamt. I interpellationssvaret anför statsrådet Lidbom att de frågor jag har 249 250 tagit upp tar sikte på åtgärder inom ramen för gällande lagstiftning om det s.k. indirekta besittningsskyddet. Jag vill bekräfta att så är fallet. Den uppläggningen är fullt medveten. Jag anser nämligen att man bör utvärdera erfarenheterna av de undersökningar som jag förutsatt måste komma till stånd och som statsrådet också nämner om i sitt svar, innan man vidtar mera långtgående åtgärder. Mina tankegångar i interpellationen tar alltså sikte på möjliga ändringar inom ramen för det s.k. indirekta besittningsskyddet. Ett för mig viktigt skäl är vidare att jag anser att det brådskar med åtgärder. Jag utgår ifrån att statsrådet Lidbom delar min uppfattning att företeelser av det slag som föranlett interpellationen måste motas av effektiva åtgärder. Vad först gäller uppsägningstiden har jag, som jag här redan har berört, kopplat den till den lagstiftning som tar sikte på ökad anställningstrygghet. Det framstår för mig som uppenbart att en anpassning måste ske och att en sådan åtgärd bör kunna vidtas utan att man avvaktar de mera grundliga överväganden som kan vara erforderliga. Jag skulle vilja fråga statsrådet Lidbom om han inte på denna punkt delar den uppfattning som jag har gett uttryck åt. Så några ord om indexregler i hyresavtal. För några år sedan väckte jag samma spörsmål i en interpellation, också den till statsrådet Lidbom. Då gällde det emellertid indexregler i hyresavtal för bostäder. Det svar jag då fick var utomordentligt positivt. Men ännu bättre var att med berömvärd skyndsamhet arbetades ett förslag fram i samband med förslag till andra ändringar i hyreslagstiftningen, innebärande förbud mot regler av det här slaget. Som jag ser saken, borde det vara möjligt att vidta samma åtgärder i fråga om lokaler, också här utan att avvakta andra mera långtgående åtgärder. Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga till statsrådet Lidbom: Finns det några speciella skäl som talar mot de här synpunkterna? Den tredje fråga som jag har tagit upp gäller någon form av prövning av hyresnivån också för lokaler, i likhet med vad som sker i fråga om hyreslägenheter. Jag är medveten om att det kan bereda större svårigheter att finna en lösning på det problemet, men detta får självklart inte utgöra ett hinder för att ingripanden sker. I sitt svar redovisar statsrådet Lidbom att Hyresgästernas riksförbund, Sveriges hantverks och industriorganisation och Sveriges köpmannaförbund hänvänt sig till justitiedepartementet rörande en förstärkning av besittningsskyddet för lokalhyresgäster. Den omständigheten att dessa framställningar gjorts understryker behovet av skyndsamma och effektiva åtgärder. Eftersom mitt intryck av svaret från herr Lidbom är att attityden är något avvaktande, skulle jag gärna se att statsrådet här och nu något ytterligare ville utveckla sina synpunkter på den här frågan. Att statsrådet och jag är överens om att samhället har ett ansvar på detta område tar jag för givet.

Herr talman! Jag skall väl inte låta den här uppmaningen få klinga Om ändrad helt ohörd, även om mina kommentarer inte kan gå särskilt mycket = lagstiftning rörande på djupet innan vi har gjort de undersökningar som behövs. Jag tror = hyra av lokal att vi till en början kan konstatera att herr Henrikson och jag är överens om att det inte är tal om någon genomgripande ändring av systemet för lokalhyresgäster. Själva besittningsskyddet och den trygghet som lokalhyresgästen skall ha rätt till får sökas inom ramen för s.k. indirekt besittningsskydd, dvs. en rätt för hyresgästen att få ersättning av hyresvärden om en uppsägning eller en vägran att förlänga ett hyresavtal ter sig obefogat. Även om man håller sig kvar inom ramen för indirekt besittningsskydd hindrar det inte att det kan finnas en rad olika förbättringar att överväga i lokalhyresgästens ställning. Det svåraste av de problem som herr Henrikson tar upp gäller själva hyressättningen. På bostadsmarknaden har vi lyckats arbeta oss fram till vissa bruksvärdeprinciper, som med den praxis som byggts upp har fått någorlunda stadga. Reglerna har också finslipats tid efter annan. När det gäller lokalhyresmarknaden är läget väsentligen ett annat. Det finns inte samma hållpunkter för en bedömning av bruksvärdehyra, och det är också herr Henrikson väl medveten om. Vad man kan och bör ta ut för en affärslokal som hyrs ut är mycket beroende av vad för slags affärsverksamhet som bedrivs och lämpligen kan bedrivas i den lokalen, vad det råder för konjunktur för den typen av affärsverksamhet osv. Det blir en mycket splittrad bild, där en förfärlig mängd olika faktorer ofrånkomligen kommer att påverka hyresnivån. Jag har därför inte någonting att ge på hand när det gäller möjligheterna att införa något slags bruksvärdeprövning för lokalhyrorna. Jag kan däremot tillåta mig att ge en spontankommentar till de andra uppslagen som framförs i interpellationen. Båda de uppslag som herr Henrikson ger förefaller mig rätt rimliga. Det ena uppslaget gäller tanken på att förbjuda indexklausuler i kontrakt för lokalhyror liksom man har förbjudit dem i kontrakt för bostadshyror. Det förefaller som om mycket talar för herr Henriksons synpunkter i den delen. Samma positiva men litet försiktiga kommentar kan jag ge när det gäller det andra uppslaget — att försöka finna något slags lägsta uppsägningstid i hyresavtalen, som är anpassad till de uppsägningstider som vi har att göra med nu på arbetsmarknaden enligt den färska anställningsskyddslagen. Inför man för en mängd arbetstagare en garanterad uppsägningstid på sex månader kan utan tvekan den affärsidkare som skall iaktta den uppsägningstiden gentemot sina anställda behöva ett litet längre rådrum än sex månader när hans hyresvärd säger upp honom. Med dessa kommentarer i anslutning till herr Henriksons uppmaning hoppas jag att herr Henriksons önskemål om besked från mig för dagen 251 kan anses tillgodosedda. Jag delar herr Henriksons uppfattning att det här är en fråga som skall handläggas utan onödigt dröjsmål. Vi skall göra de undersökningar som behövs så fort det kan ske.

Herr talman! Jag är utomordentligt tillfredsställd över de kompletterande synpunkter och besked som statsrådet Lidbom nu lämnade utöver vad han framhöll i sitt inledande anförande. Jag tror att de kan ha en allmänpreventiv verkan i detta sammanhang.

När det gäller fastighetsägarnas roll i det här sammanhanget framstår det som alldeles självklart, att det främsta motivet för deras verksamhet inte får vara högsta möjliga vinst på verksamheten. Det innebär naturligtvis inte att jag inte inser att de måste ha täckning för sina kostnader och rimlig avkastning på insatt kapital, men därutöver finner jag inte anledning att verksamheten skall ge någon ytterligare avkastning. Vad som för mig har framstått som allra viktigast i det här sammanhanget är reaktionerna från anställda som kan bli berörda, om en hyresvärd tillåter sig att handla på ett sätt som inte är godtagbart. De kan ju råka i utomordentliga svårigheter. Även om arbetsgivaren formellt har skyldighet att iaktta uppsägningstider osv., är de anställda ingalunda skyddade i ett sådant läge. Sysselsättningen och möjligheterna till verksamhet för anställda och för företagare bör enligt min mening ges företräde vid bedömningen av de olika faktorer som man i detta sammanhang har att ta hänsyn till. Jag skall inte pressa statsrådet på ytterligare några besked, eftersom jag alltså är utomordentligt nöjd med de kompletterande uttalanden han nu gjort. Jag hoppas att det skall bli möjligt att lösa dessa frågor på ett sätt som alla berörda parter kan vara nöjda med.

Herr talman! Under de senaste åren har ett flertal reformer beslutats av riksdagen i syfte att förbättra och humanisera kriminalvården. Eftersom dessa reformer ännu inte varit i tillämpning någon längre tid, är det svårt att bedöma om den praktiska tillämpningen kommer att överensstämma med våra intentioner och förhoppningar. Viktigt i det här sammanhanget är, det vill jag gärna betona, samarbetet mellan kriminalvården och de socialoch sjukvårdande myndigheterna. Skall vi lyckas nå de uppsatta målen erfordras ett intimt samarbete, som naturligtvis också bör ske med skoloch arbetsmarknadsmyndigheterna. Det är med tillfredsställelse jag kan konstatera att utskottet enhälligt har ställt sig bakom det krav som vi från centern har framfört i motionen 721 på ett med 500 000 kr. ökat anslag för att täcka omkostnader för permitterade och frigivna. För att man skall kunna ha framgång i arbetet med rehabilitering av dem som har begått brott är det viktigt att man har ekonomiska resurser, så att man kan sätta in lämpliga åtgärder. Kriminalvårdsstyrelsen påpekar i sin framställning att ansvaret för detta bör ligga på samhällets ordinära hjälpoch stödåtgärder, och detta torde i och för sig vara en riktig princip.

fjitssaniadtn ne I vår motion 721 har också ytterligare anslag på 500 000 kr. begärts — Anslag till kriminaltill frivårdssektorn. Detta ligger i linje med 1973 års kriminalvårdsreform, = vården som prioriterar detta område inom kriminalvården. Utskottet ställer sig i och för sig positivt till förslaget men anser att man f. n. inte kan biträda detsamma, med tanke på att det i propositionen har föreslagits kraftiga förstärkningar av anslagsposten för behandlingsoch stödåtgärder. Detta är i och för sig riktigt, men vi motionärer anser att det är nödvändigt med en ytterligare satsning för att på ett bättre sätt kunna tillgodose de intagnas behov av behandlingsoch stödåtgärder på olika områden. Med dessa synpunkter som motivering yrkar jag bifall till reservationen 6. Utbildning av personal inom kriminalvården är en viktig uppgift för samhället. De nya lagarna på kriminalvårdens område innebär förändringar i personalens åligganden och arbetsuppgifter. Mot denna bakgrund äskade vi i motionen 721 ytterligare I milj.kr. för detta ändamål. Vi ansåg detta vara väl befogat med tanke på att departementschefen endast föreslagit en höjning av anslaget med 90 000 kr. Utskottet har i sin skrivning sagt att eftersom kriminalvårdsstyrelsens utbildningskapacitet vad gäller assistentutbildningen är begränsad och kriminalvårdsstyrelsens ä kanden utgick från en större personalökning under nästa budgetår än vad som kommer att bli fallet, kan man inte tillstyrka någon höjning. Vi har från centerns sida i dagens läge accepterat detta resonemang men har samtidigt i ett särskilt yttrande slagit fast nödvändigheten av att utbildningsbehoven prioriteras just på det här området för att kriminalvårdsreformen skall kunna ge det resultat som alla hoppas och tror på. Den sjunkande beläggningen på kriminalvårdsanstalterna är att hälsa med tillfredsställelse, och det är därför naturligt att vi från centerns sida har ställt oss bakom det förslag till en reducering av platsantalet som departementschefen har föreslagit. Vi anser det vara en riktig utveckling, och det är också riktigt att reduceringen sker på riksanstalterna. 1974 års riksdagsbeslut innebar ju att korttidsklientelet skulle avtjäna sitt straff i lokalanstalterna, och därför bör inte någon reducering ske där. Utskottet har ägnat mycken tid åt den av departementschefen föreslagna reduceringen på olika anstalter, och efter att ha besökt Lärbro på Gotland har man kunnat enas om att reduceringen där inte skall bli så kraftig som vad departementschefen föreslagit. Detta hälsar vi med tillfredsställelse. Förslaget innebär att ytterligare 20 platser skall vara kvar på Lärbro. Det medför att de negativa effekterna ur sysselsättningssynpunkt blir mindre, eftersom ytterligare personal erfordras för att anstalten även i framtiden skall kunna fungera på ett tillfredsställande sätt. Utskottet har i sammanhanget understrukit att man inte kan bortse ifrån de regionalpolitiska strävandena att genom olika sysselsättningsfrämjan 11 de åtgärder stödja arbetsmarknaden på norra Gotland. Genom den här åtgärden från utskottets sida bör det skapas förutsättningar för en fortsatt sysselsättning för flertalet anställda, och därmed tryggas också regionens serviceunderlag bättre. Slutligen, herr talman, vill jag poängtera vad utskottet har anfört på s. 19 i betänkandet angående utbyggnaden av lokalanstalter. När frågan behandlades i riksdagen 1973 betonade vi från centern att utbyggnaden under en 15-årsperiod borde ske i en snabbare takt, om det fanns förutsättningar därför. Denna möjlighet bör naturligtvis följas med största uppmärksamhet i det fortsatta arbetet. Vad som också är viktigt i den kommande handläggningen är att riksdagen i ett tidigt skede får ta ställning till eventuella större avvikelser från de av statsmakterna tidigare uppdragna riktlinjerna angående utbyggnaden av kriminalvårdsanstalterna med tanke på den sjunkande beläggningen på dessa. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 6 och i övrigt bifall till justitueutskottets hemställan i betänkandet nr 1.

Herr talman! Först ber jag att få framhålla att enigheten i justitieutskottet i år varit större än vanligt vid behandlingen av regeringens förslag om anslag till kriminalvården. För min del har jag reserverat mig mot utskottets betänkande på endast en punkt, nämligen i fråga om bidrag till KRUM.

Liksom motionären anser jag det naturligt att man i stället inom den givna ramen ökar anslaget till Röda korset och de anstalter som inte har tillräckliga anslag för fritidsoch kontaktverksamhet. Alla i riksdagen torde vara vänner av en human kriminalvård och inse värdet av den frivilliga kontaktverksamheten. Men skall vi hos den stora allmänheten få förståelse för satsningarna på sådan verksamhet, måste vi så långt det är möjligt skapa garantier för att den omhänderhas av organisationer som inte försvårar samarbetet mellan personalen och de intagna. Motionen nr 1112 har följts upp av mig i reservationen 1. I denna utsäges klart att principen att det bör ankomma på kriminalvårdsstyrelsen att disponera den av riksdagen godtagna anslagsposten icke ifrågasättes.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 Då ytterligare två moderater återfinns på talarlistan, vill jag till slut Nr 58 endast konstatera att utskottet enhälligt beslutat hemställa att riksdagen Onsdagen den ger regeringen till känna att reduceringen av platsantalet på Lärbro på 16 april 1975 Gotland bör begränsas till 40 i stället för av regeringen aviserade 60 LL platser. Genom detta ställningstagande har utskottet velat beakta de Anslag till kriminalmycket starka sysselsättningssynpunkter i ärendet som framförts av både — vården myndigheter och personal på Gotland. Personligen vill jag understryka dessa synpunkter, som när det gäller Gotland är speciellt beaktansvärda. Bortsett från den fråga som berörs i reservationen 1 ber jag till slut att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Kriminalvården har på senare tid tilldragit sig allt större intresse i den allmänna samhällsdebatten. Särskilt intresse har ägnats fängelsesystemet, och det är endast fyra veckor sedan denna debatt gav ett kraftigt eko här i kammaren. Jag tänker på den interpellationsdebatt som fördes mellan justitieministern och justitieutskottets ordförande fru Kristensson — även jag deltog för övrigt på ett hörn — angående reformplaner på kriminalvårdens område. Allt fler delar den uppfattningen att det är angeläget att påföljder som innebär frihetsberövande inte används när syftet med det kriminalrättsliga ingripandet kan nås med andra medel, och att kriminalvård i frihet bör användas i största möjliga utsträckning. Folkpartiet har sedan länge hävdat denna uppfattning men samtidigt framhållit vikten av att frivården får nödiga resurser, framför allt personellt. Vi är av den uppfattningen att skall kriminalvården göra skäl för namnet, bör det finnas möjligheter till verklig omsorg om dem som hamnat snett i samhället. Den omsorgen kan ges inom frivården, men jag vill tillägga att man på ett bättre sätt kan ta till vara de möjligheter och det engagemang som folkrörelserna kan erbjuda. Ett bättre samarbete mellan frivården och folkrörelserna skulle säkert vara av mycket stort värde. Likaså behöver vi ett bättre samarbete mellan kriminalvård och socialvård. Vi har i vår motion föreslagit att socialutredningen skall få i uppdrag att utreda även en mer långtgående samordning mellan socialvården och frivården. Utskottet förutsätter att detta utredningsarbete sker genom brottsförebyggande rådet, och jag hoppas att dess utredningsarbete snabbt skall leda till resultat. Men även om utbyggd frivård och ökat samarbete av det slag jag här nämnt kommer till stånd, kommer det ändå — och här citerar jag justitieministern — under överskådlig tid att finnas en grupp lagöverträdare beträffande vilka samhällets skyddsbehov är så framträdande att något realistiskt alternativ till fängelse inte finns. Han syftade och jag syftar här främst på grova våldsbrottslingar och sådana som ägnar sig åt yrkesmässig brottslighet, som t.ex. narkotikalangare. Det är också viktigt att samhället reagerar på ett sätt som väcker respekt för gällande lag. Det finns risker med en alltför stor tolerans gentemot lagöverträdelser. 13 Vi får enligt min mening inte förskjuta gränsen för samhällets reagens så att allvarliga lagöverträdelser betraktas som något tämligen harmlöst. Det mår samhället inte väl av. Fasthet samt tydlig och klar reagens är en förutsättning för ett rättssamhälle. Men därifrån och till en övertro på straffets preventiva effekt är steget långt. Man hjälper inte människor genom att bojkotta dem, stänga dem ute från mänsklig gemenskap eller genom ett föraktfullt avståndstagande låta dem känna hur samhället fördömer. Någon har sagt om vår Herre att han hatar synden men älskar syndaren. Det är något av den inställningen vi behöver i vår kriminalvård. Vi måste klart och skarpt reagera. mot brottsligheten men sträva efter att hjälpa den brottslige till ett normalt liv — eller kanske rättare till ett nytt liv. Och det är därför vi inte vill tillgripa fängelse och ännu mindre isolering då det inte är nödvändigt ur skyddssynpunkt. När man ändå finner det nödvändigt att placera människor på anstalt bör verksamheten där om möjligt utformas i samråd med den intagne och dennes anhöriga, framhåller vi i vår partimotion. Möjligheter till ett meningsfullt arbete eller till studier och yrkesutbildning bör erbjudas, och framför allt måste övergången till ett liv i frihet igen planeras och förberedas på bästa möjliga sätt under anstaltstiden. Åtgärder t.ex. för att skaffa arbete och bostad till den intagne är av grundläggande betydelse för möjligheterna till framgång. Och här är det oerhört viktigt — jag understryker det på nytt - med ett fungerande samarbete mellan kriminalvården, såväl anstaltsvården som frivården, och andra samhälleliga organ samt även med frivilligorganisationerna. Det är också angeläget att behandlingen på anstalten får ett mera meningsfullt innehåll. Vi säger i vår partimotion att kriminalvården måste få personella möjligheter att tillgodogöra sig erfarenheterna av psykoterapi, gruppterapi, gruppsamtal och miljöterapi — jag vill gärna understryka det. För att ge ytterligare vägledning för verksamhetens uppläggning och bedrivande bör fortsatt försöksverksamhet komma till stånd t.ex. vid ett par experimentanstalter. Och detta bör gälla både lokalanstalt och riksanstalt. Det är också nödvändigt att satsa mer på personalutbildning, i synnerhet när personalens uppgifter blir mer behandlande än bevakande. Där har vi från folkpartiets sida velat gå längre än vad utskottet velat vara med om, och jag hänvisar till vad herr Fransson hade att säga på den punkten. Vi är där av samma mening. Vid fjolårets riksdagsbehandling av den nya lagen om kriminalvård i anstalt diskuterades isoleringsstraffet mycket ingående. Riksdagen godtog då ett yrkande från bl.a. vårt håll om en utredning av konsekvenserna av avskildhet samt möjligheterna att ersätta denna åtgärd med andra. Från folkpartiets håll föreslogs också en skyndsam utredning rörande medverkan av lekmän vid användningen av isoleringsåtgärder. Också på den punkten ställde sig riksdagen välvillig och beslöt, som det då hette, att ge Kungl. Maj:t till känna att en ökad insyn i enlighet med motionärernas önskemål skulle vara av stort värde. De här begärda utredningarna har dock inte ännu kommit till stånd, varför vi i vår partimotion 1975:136 har yrkat att den beslutade utred = Nr 58 ningen av konsekvenserna av olika former av isolering och av möjlig Onsdagen den heterna att ersätta dylika åtgärder med andra samt konsekvenserna av 16 april 1975 ökad lekmannamedverkan vid beslut om isoleringsåtgärder nu kommer. I till stånd samt att den utredningen ges parlamentarisk förankring. Re — Anslag till kriminalservationen 3 gäller den saken, och jag ber att få yrka bifall till den re — vården servationen. Men redan nu visar olika undersökningar att isoleringen kan medföra allvarliga skador på den isolerades fysiska och psykiska hälsa. Därför är vi i princip negativt inställda till enrumsplacering.

Detta utesluter inte behovet av en utredning för att om möjligt bl.a. finna andra behandlingsåtgärder än de som lagen f.n. anvisar. Utskottsmajoriteten har dock avvisat vårt yrkande på denna punkt, varför det har upptagits i reservationen 4, till vilken jag härmed yrkar bifall. Det i 1974 års statsverksproposition upptagna reservationsanslaget Frivillig kontaktverksamhet m.m. föreslås, som tidigare har framhållits, i årets budgetproposition bli upptaget som en särskild ny anslagspost om 100 000 kr. under anslaget Kriminalvårdsanstalterna. Utskottet har vid behandlingen av den punkten haft att ta ställning till bl.a. en motion om höjning av detta belopp till 200 000 kr. för att den värdefulla kontaktverksamhet inom kriminalvården som bedrivs av Röda korset, Verdandi, RFHL, RFSU, frikyrkosamfund m.fl. skulle kunna byggas ut. Ehuru utskottet delar motionärernas uppfattning om värdet av denna kontaktverksamhet har utskottet funnit att utrymme nu saknas för en höjning av anslagsposten och avstyrker därför bifall till motionen. För egen del vill jag gärna deklarera att jag förutsätter att en höjning skall bli möjlig till kommande år. Den kontaktverksamhet det här är fråga om är värd ett väsentligt ökat stöd. I en annan motion sägs att medel ur anslaget i fråga inte bör utgå till KRUM. Herr Schött har tidigare talat om den saken. Motionären fru Kristensson motiverar sitt yrkande med att KRUM år 1973 vid arbetsstrejker och andra strejker stött de lokala förtroenderåden med insamlade medel och materiel och även anslagit 1 000 kr. till Fångarnas fackliga centralorganisation. Motionären uttalar också att KRUM:s verksamhet vid vissa anstalter har ansetts försvåra det samarbete som bör förekomma mellan personal och intagna. Jag delar för min del uppfattningen att flera inslag i denna organisations verksamhet står i mindre god överensstämmelse med syftet med de anslagna medlens användning. Så långt är vi eniga. Men sedan jag konstaterat detta vill jag framhålla att det inte utesluter att andra delar av verksamheten synes vara av den arten att de kan bidra till att öka de intagnas möjligheter till åter 15 anpassning, och det anser jag vara väsentligt. Det ankommer f. ö. på kriminalvårdsstyrelsen att prioritera förekommande bidragsbehov inom ramen för det med anslaget avsedda ändamålet. Några anvisningar från riksdagens sida av det slag som föreslås i reservationen nr 1 kan jag inte finna erforderliga. Vi bör med fullt förtroende överlåta fördelningen av anslaget åt kriminalvårdsstyrelsen. Jag ansluter mig alltså på denna punkt till utskottets majoritet. I folkpartiets partimotion föreslås även en förstärkning av resurserna för behandlingsoch stödåtgärder bland frivårdsklientelet. För att frivården skall kunna fungera tillfredsställande fordras att man disponerar egna medel för social service. En tidigare talare har varit inne på den saken, och jag kan därför fatta mig kort. Motionen följs upp i reservation nr 6, där det föreslås en uppräkning av anslaget till frivården för nästkommande budgetår med 490 000 kr. Jag yrkar bifall till den reservationen. Herr talman! Till sist vill jag säga några ord om forskningen på kriminalvårdens område. Kunskaperna om resultatet av olika behandlingsformer är fortfarande ytterst begränsade. Ett av de väsentligaste problemen för den kriminologiska forskningen måste vara att skapa större klarhet rörande allmänpreventionens innebörd och syfte. Även om man i likhet med mig lägger största vikten vid individualpreventionen och omsorgen om den enskilda människan, måste man medge att bristen på grundläggande forskningsunderlag för en bedömning av sanktionssystemets allmänpreventiva effekt är mycket kännbar. Det är därför ytterst angeläget att forskningen på detta område prioriteras och intensifieras. Jag förutsätter att detta kan ske genom Brottsförebyggande rådets försorg och har för dagen inget yrkande på denna punkt. Slutligen vill jag yrka bifall till utskottets hemställan utom på de punkter där jag tidigare yrkat bifall till föreliggande reservationer.
Herr talman! Jag lyssnade till vad herr Westberg i Ljusdal hade att säga om anslaget till KRUM, men det rubbade mig inte på något sätt. Jag anser att kontaktverksamheten vid våra fångvårdsanstalter är utomordentligt värdefull och angelägen. I det sammanhanget vill jag särskilt understryka hur värdefullt det är att man har kontakt med idrottsrörelsen utanför anstalterna. Men jag vill upprepa att en del av KRUM:s verksamhet är sådan att det är svårt att inför skattskyldiga försvara att verksamheten stöds med skattepengar.
Herr talman! Jag har redan sagt att jag delar uppfattningen att KRUM har en del verksamhet som inte till alla delar är godtagbar. Men å andra sidan förekommer också sådan verksamhet som kan bli till verklig hjälp för de intagna när de skall gå tillbaka till ett liv i frihet. Därför anser jag att vi inte behöver uttala någonting på denna punkt utan kan överlåta

SR fe Herr talman! Till att börja med vill jag yrka bifall till reservationen Anslag till kriminal 7 rörande frivården vid justitieutskottets betänkande nr 11. Jag vill också vården i det här sammanhanget erinra om att kammaren vid en tidigare behandling av justitieutskottets betänkanden nr 9 och 10 har tagit ställning till vår motion 1108. Därvidlag har jag framfört vårt partis grundsyn på de här frågorna och jag skall därför inte upprepa dem i dag. Jag vill däremot komplettera litet grand i samband med dagens överläggning. Vi anser att det måste till större satsningar på frivårdsområdet. Vi har särskilt understrukit nödvändigheten av större satsningar på rehabiliterande åtgärder och forskning. När det gäller kriminalvårdsforskningen så är den inte särskilt utvecklad. I jämförelse med andra länder ligger vi mycket långt efter.

Hitintills har frivården kanske alltför mycket ägnat sig åt individen och hans familj och förbisett att belysa hans situation i samhället. Det har som bekant mycket stor betydelse för klienten hur han kan återanpassas i samhället. Frivårdsklienterna är en utslagen grupp i samhället som ofta kommer sist i vårdkön. De slussas och kastas mellan olika institutioner och har mycket svårt att få fotfäste i samhället. Härvidlag spelar utbildningssituationen en mycket betydande roll. Det har dokumenterats från skilda håll hur dåligt ställt det är med utbildningen bland frivårdens klienter. Som exempel kan anges vad detta får för konsekvenser. Endast omkring var tionde elev med kriminell belastning klarar arbetsmarknadsutbildningen, resten avbryter. 50 96 av klienterna avbryter redan innan en femtedel av kurstiden har gått ut. Var och en kan räkna ut vad detta får för konsekvenser för återinträdet i arbetslivet. Det betyder med andra ord att vi måste ha nya skolformer, för det kan inte endast vara fel på eleverna. Jag tror att det dessutom är nödvändigt och önskvärt att ge kriminalvårdens klienter större möjligheter till arbetsträning. Den arbetsträning som kriminalvårdsklienter nu får utgörs oftast av beredskapsarbeten. Deras arbetsträning är oftast alltför ensidigt inriktad på fysiska handikapp. För att nå en bättre frivård, för att uppnå ett bättre kvalitativt innehåll i frivårdsarbetet måste det bli en bättre samordning mellan kriminalvården, frivården och samhällets övriga organ på det sociala fältet. Vi har också från vårt partis sida pekat på nödvändigheten av en ökad integrering mellan frivård och anstaltsvård genom verksamhet på häkten och lokalanstalter. Ökade möjligheter till uppförande av ytterligare in 17 ackorderingshem och familjevårdshem tycker vi också är nödvändiga. Vi får inte glömma bort att det är samhällets skyldighet att anslå medel, att göra en verklig insats för de kriminellt belastade för att därigenom ge även dem en rimlig chans till ett mänskligt liv. Det måste vi göra trots att det kan förekomma besvärligheter. Att det råder stora svårigheter får inte överskugga de insatser som samhället måste göra.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

Herr talman!

En hel del av de tankegångar som fördes fram i debatterna om principerna för de två reformerna, såsom de hade utarbetats av regeringen, har återkommit i dag.

Detsamma kan sägas om de motioner som har lämnats in och som justitieutskottet har haft anledning att behandla under arbetets gång. Det som är intressant i detta sammanhang — herr Fransson har redan berört det — är det förslag till nedskärning av antalet platser på anstalterna som regeringen har föreslagit och som vi i utskottet accepterar och ställer oss helt bakom. Tendensen är mycket märkbar. I månadsstatistiken för kriminalvårdsanstalterna och de allmänna häktena av den 10 april i år är det intressant att se att trenden till nedgång fortsätter efter en viss normal säsongmässig uppgång tidigare under året. Antalet belagda platser på anstalter och häkten var den 1 april i år totalt 3 681 mot 5 434 tillgängliga platser. Det innebär en minskning med 648 platser från den 1 mars i år, alltså på en månad, och en minskning med 625 platser i jämförelse med beläggningen den 1 april 1974. Utskottet har, som sagt, helt accepterat regeringens tankar att minska antalet platser. Det är bara när det gäller två anstalter som utskottet har ifrågasatt de föreslagna nedskärningarna och det gäller anstalter inom det allmänna stödområdet, Ulriksfors i Jämtland och Lärbro på Gotland. Vi har när vi studerat förslaget till platsminskningar konstaterat att minskningen är betydligt större för Lärbro än för Ulriksfors. Vi har därför speciellt studerat förhållandena i fråga om Lärbro.

Nr 58 Med hänsyn härtill föreslår utskottet att reduceringen av platsantalet Onsdagen den på Lärbroanstalten begränsas till 40 i stället för 60 platser. Men eftersom 16 april 1975 utskottet helt stöder regeringens tanke på platsreducering totalt sett har I utskottet bedömt att den begränsade reduceringen på Lärbro skall kom = Anslag till kriminalpenseras genom en minskning med 10 platser på Skänninge och 10 platser — vården på Hinseberg. Utskottet har bedömt att den minskningen under nuvarande förhållanden är den riktiga. Jag vill alltså yrka bifall till utskottets förslag på den punkten, i likhet med vad tidigare talare gjort. Vi är här helt överens, och vi betonar också att regeringen måste beakta konsekvenserna av beslutet. Vi säger att man måste noga överväga ”att kompensera aktuella regioner för den förlust av arbetstillfällen som beslutet innebär. Det sagda gäller naturligtvis i särskilt hög grad beträffande Lärbro och Ulriksfors.” Även när det gäller den frivilliga kontaktverksamheten har det kommit en del motioner till utskottet. Herr Schött har redan berört fru Kristenssons motion beträffande anslagen till KRUM. Vi har också en motion av fru Lindquist som yrkar på en höjning av anslet till Röda korsets verksamhet inom anstalterna. Fru Bergander kommer senare att ytterligare belysa de två motionerna. Jag nöjer mig här med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna 1 och 2 rörande bidrag till KRUM och föreslagen höjning av anslagsposten till frivillig kontaktverksamhet. Herr Westberg i Ljusdal har i år återkommit med den motion som han lämnade in i fjol rörande isoleringsstraffet och som vi då ingående behandlade i betänkandet om lagen om behandling på anstalt. Han har tidigare här i kammaren vältaligt pläderat för sin motion. Vi har från utskottets sida i år liksom i fjol ställt oss ytterst restriktiva till hela isoleringsstraffet. Vi är skeptiska mot enrumsbehandling. Men vi vill ändå inte gå med på herr Westbergs yrkande att helt ta bort isolering som en disciplinär bestraffning och som interimistisk åtgärd i disciplinärenden. Liksom i fjol framhåller vi att man på andra vägar bör försöka komma till rätta med de missförhållanden som nu kan aktualisera en isolering. Men förhållandena på anstalterna är inte sådana att man i praktiken helt kan avstå från isolering som ett yttersta medel. Vi avstyrkte därför motionen i fjol. Mot bakgrunden av den negativa inställningen till förekomsten av isoleringsåtgärder uttalar vi nu omigen att vi hoppas att man kommer fram till möjligheter att ersätta isolering med andra åtgärder. Vår principiella inställning i detta fall kvarstår alltså men vi vill icke utmönstra isoleringsstraffet ur lagen, såsom herr Westberg föreslagit, genom ändring i 47 § och slopande av 50 8. Jag ber därför på denna punkt att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen 4 av herr Westberg i Ljusdal. Herr Westberg har också erinrat om vad utskottet skrev i fjol, då vi pekade på de negativa effekterna av isoleringsstraffet och sade att vi borde få mera fakta genom en utredning. Vi gav då uttryck för en otålighet 19 att få en utredning till stånd, och riksdagen beslöt också att begära en sådan hos regeringen. Herr Westberg i Ljusdal återkommer nu med en begäran om en utredning och vill ge den en parlamentarisk förankring. Vi förstår hans otålighet på den punkten. Å andra sidan har man nu börjat göra förberedelser för en utredning. Såsom bakgrund till en kommande utredning undersöker man i vilken utsträckning anstalterna använder sig av isoleringsstraff. Därför yrkar vi avslag på reservationen 3 av herr Westberg i Ljusdal. Innan resultatet av den förberedande utredningen om hur isoleringsstraffet används vid anstalterna föreligger kan vi inte klart säga hur den begärda utredningen skall bedrivas. Vi anser det därför lämpligt att till regeringen överlämna bedömningen av hur utredningen skall utföras. När det gäller frivården, herr talman, är det skäl att påpeka att utskottet till behandling har fått tre motioner — 138 och 324 samt en del av 1108 — vilka samtliga tar upp övervakararvodena. Ett faktum är att det i dag finns 4 650 lekmannaövervakare. Arvodena har visserligen höjts något. Man har givit övervakarna möjlighet att på ett helt annat sätt än tidigare få ersättning för förlorad arbetsförtjänst, för kostnader som de har haft för sina klienter i samband med resor, för nattlogi och uppehälle samt för en del större kostnader av engångskaraktär, såsom möbler, arbetsredskap och annat. Utskottet har dock funnit att det ligger en hel del sanning och rättvisa bakom förslagen att övervakararvodena skall höjas. Utskottet har dock förklarat sig inte kunna ta ställning till hur stor höjningen skall vara utan har i stället föreslagit en utredning om hur man skall kunna höja övervakararvodena. Därvid bör särskilt uppmärksammas frågan om en smidig utformning av bestämmelsen om gottgörelse för kostnader. Utformningen av den översynen bör regeringen få ta ställning till. Herr Pettersson i Västerås framhöll tidigare från denna talarstol behovet av ökad aktivitet och större bredd på frivården samt behovet av ökade medel till densamma. Jag skall inte gå in på det avsnittet i dag. Jag skall bara helt kort yrka avslag på herr Petterssons reservation nr 7. Dess hemställan är kopplad till ett yrkande, som riksdagen i förra veckan avslog. Kommunisterna ville då minska antalet polismän och ansåg att de medlen i stället borde användas till brottsförebyggande och rehabiliterande åtgärder samt till kriminalpolitisk forskning. Vårt avslagsyrkande är en ren följd av riksdagens beslut i förra veckan. Jag ber också att få yrka avslag på reservationen 6 av herr Polstam, m.fl., en reservation som herrar Fransson och Westberg i Ljusdal har pläderat för. Vi är i utskottet överens om att frivården är ytterligt viktig och att frivårdens betydelse blir än mer utpräglad när den nya lagen om behandling i anstalt och tankegångarna bakom 1973 års kriminalvårdsreform börjar nå ut i praktiken. Vi vill dock från utskottets sida framhålla att man redan har satsat mycket pengar utöver det som tidigare funnits i budgetpropositionen. Därför ber jag, herr talman, att få yrka avslag på reservationen 6 av Nr 58 herr Polstam m.fl. samt bifall till vad justitieutskottets hemställt på alla Onsdagen den
Herr talman! Som fröken Mattson sade, är vi överens om tagen när = vården det gäller satsningen på frivården. Vårt parti och folkpartiet vill emellertid avsätta ytterligare medel. Vi tror att det är väl använda pengar för att nå framgång i arbetet med rehabilitering av dem som har begått brott. Det är ju viktigt att samhället medverkar vid anskaffning av bostäder, organiserandet av fritidsaktiviteter och liknande. Genom sådana åtgärder medverkar man i mycket stor utsträckning till att de intagna återanpassas till ett normalt samhällsliv. Jag yrkar fortfarande bifall till vår reservation 6.

Herr talman! Under budgetåret 1969/70 tillkom anslaget Frivillig kontaktverksamhet. Det anslaget har alltsedan dess stått till kriminalvårdsstyrelsens förfogande för lokala konkreta insatser i vårdarbetet med särskild inriktning på verksamhet som direkt kan främja positiva kontakter mellan kriminalvårdsklientelet och personer utanför kriminalvården. Ur anslaget har skilda organisationer, såsom Svenska röda korset, fått varierande belopp. Anslaget har alltsedan det tillkom 1969/70 uppförts med oförändrat belopp, 100 000 kr., och samma belopp föreslås i årets budgetproposition. Att anslaget inte har höjts trots att verksamheten under årens lopp avsevärt har utökats är anledningen till att fru Diesen och jag i motionen 1117 yrkat att anslagsposten skall fördubblas och att alltså 200 000 kr. skall ställas till kriminalvårdsstyrelsens disposition för detta ändamål. Jag vill bara i korthet något beröra de ideella organisationernas insatser och har då valt att tala om Svenska röda korset, eftersom jag särskilt känner till den organisationen. 1965 började Svenska röda korset med besök på kriminalvårdsanstalten i Gävle.

Under utveckling är Falun, Mäshult, Nyköping, Orratorp, Svartsjö och Uppsala. Innehållet i verksamheten följer inte något speciellt schema. Det anpassas efter de intagnas önskemål, besökarnas personliga förutsättningar och anstalternas möjligheter. Gruppbesök är den vanligaste formen av kontaktarbete. Det brukar tillgå så att fem å sju personer från Röda korset regelbundet träffar en grupp intagna, vanligen 10-15 stycken. Man pratar och diskuterar och ägnar sig åt underhållning eller åt kurser, t.ex. i matlagning, gitarrspel, psykologi osv. Intagna som inte vill delta i gruppaktiviteter får i stället enskilda besök. 21 En grupp bland de intagna som Svenska röda korset nu särskilt börjat ägna sig åt är de utländska medborgarna. Vi försöker inom Röda korset att rekrytera språkkunniga besökare och har t.ex. samarbete med Riksförbundet Finspråkigt församlingsarbete för att bygga upp en finsktalande besöksgrupp vid Norrtäljeanstalten. Röda korset har också särskilt inriktat sig på de utländska intagna som har förvisningsdomar. Avsikten är att Svenska röda korset genom Internationella röda korset skall hjälpa den intagne att få en kontaktman i hemlandet. Röda korsets verksamhet bedrivs i nära samarbete med kriminalvårdsstyrelsen. Sedan 1972 finns det en samarbetsgrupp mellan Röda korset och kriminalvårdsstyrelsen. Årligen ordnas det gemensamma konferenser för rödakorsare och anstaltspersonal. All denna verksamhet inom anstalterna kostar pengar. Svenska röda korsets centrala kostnader för detta beräknas för budgetåret 1975/76 till drygt 150 000 kr. Till det beloppet kommer de kostnader —- som inte är små — som belastar de olika rödakorsdistrikten och kretsarna ute i landet. Eftersom det uppenbarligen inte råder några delade meningar om betydelsen och vikten av den verksamhet som Röda korset och andra hjälporganisationer bedriver, borde utskottet ha kunnat tillstyrka det ytterst modesta yrkandet i motionen, som nu följs upp i mina reservationer. Jag är glad över de positiva synpunkter som herr Westberg i Ljusdal här i dag har framhållit i anledning av mina reservationer. Jag hemställer alltså, herr talman, om bifall till reservationerna 2 och 5.

Herr talman! Jag kan efter den debatt som har varit fatta mig mycket kort och bara konstatera att det i år, liksom vid föregående års behandling av detta ärende, föreligger en reservation från en moderat när det gäller anslaget till KRUM, där man begär att riksdagen skall ge till känna som sin mening att anslaget ej bör utgå. Utskottsmajoriteten anser även i år att vi med fullt förtroende kan låta kriminalvårdsstyrelsen göra fördelningen mellan de olika organisationerna. Det är ju kriminalvårdsstyrelsen som har att begära redovisning för medlens användning, och vi anser att det då också är styrelsen som kan göra den bästa bedömningen. I reservationen 2 begär fru Lindquist att anslaget till frivillig kontaktverksamhet skall räknas upp till 200 000 kr. Ingen oenighet råder i utskottet om värdet av organisationernas kontaktverksamhet. Men när det gäller den ekonomiska bedömningen har utskottet ändå ansett att vi även i år skall låta anslaget utgå oförändrat.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
Nr 58 Herr talman! Jag har kanske inte mycket nytt att tillföra debatten Onsdagen den utöver vad jag sagt tidigare. Det skulle möjligen vara den upplysningen 16 april 1975 att motsvarigheterna till KRUM i Danmark och Norge inte åtnjuter något I statsbidrag. Dessutom har jag i dag erfarit att KRUM på andra vägar = Anslag till kriminalfår stöd. Sålunda har KRUM:s lokalavdelning i Stockholm sex arkivar — vården betare och avdelningen i Göteborg en arkivarbetare betalda av AMS. Tydligen är KRUM således inte utan hjälp på annat sätt från statens sida. För mig är det väsentliga att statlig hjälp lämnas endast när det gäller att främja positiva kontakter mellan kriminalvårdsklientelet och utomstående på ett ur rehabiliteringssynpunkt ändamålsenligt sätt. Jag har den uppfattningen att KRUM inte helt uppfyller de här villkoren. Det kan erinras om att dess syfte bl.a. anges vara att bekämpa det klassamhälle som genom sina ojämna maktoch förmögenhetsförhållanden bidrar till att skapa socialt, ekonomiskt och kulturellt utslagna grupper. Dessutom har det framförts även andra anmärkningar mot KRUM av sådan art att det är svårt att hos den stora allmänheten få förståelse för att stöd skulle utgå av statsmedel. Jag ber att än en gång få yrka bifall till reservationen 1.
Herr talman! Jag vill inte göra några värderingar av de olika frivilliga organisationerna. Skulle vi börja nagelfara dem alla skulle jag tro att vi på många håll kan finna vissa saker att anföra i negativ riktning när det gäller enskilda delar av verksamheten. Men vi måste väl ändå se organisationernas verksamhet som en helhet! Jag tror att det även inom KRUM -— med den inriktning man vill ha på sitt arbete — finns ett positivt ansvar för att hjälpa dessa utslagna människor som behöver ett stöd när de skall ut i samhället igen. Utskottsmajoriteten anser att vi inte skall komma med några pekpinnar från riksdagens sida utan med fullt förtroende överlämna ansvaret till kriminalvårdsstyrelsen när det gäller fördelningen. Även om KRUM har anslag från annat håll är jag övertygad om att också andra organisationer har sådant stöd. Med detta, herr talman, vidhåller jag mitt yrkande.

Herr talman! Jag har inte jämställt eller särskilt några organisationer. Jag anser att de kan finnas positiva saker även inom KRUM.

Hett talman! Vänsterpartiet kommunisterna instämmer i stort i de förslag som har lagts fram i såväl propositionen som justitieutskottets betänkande nr 12. Vi vill emellertid gå ett steg längre genom ytterligare sanktioner på det näringsrättsliga området. Däri skiljer vi oss. Hotet mot människornas personliga integritet har under senare år ökat på ett mycket markant sätt. Dels har vi fått lagar som enligt vårt sätt att se utgör ett hot mot den personliga integriteten, exempelvis lagen om tillfälligt omhändertagande och terroristlagen, dels är det nu möjligt att i den allmänna handeln skaffa sig — helt legalt — olika typer av integritetskränkande apparatur. Det är ett känt faktum — och det är ju därför propositionen har lagts fram — att det här mer och mer håller på att bli ett problem och ett gissel för vanliga människor. Apparatur som man förr trodde bara användes av agenter och spioner i den högre klassen kan nu köpas om man vill avlyssna sin nästas mest intima göranden och låtanden. Apparater i mikroformat, som kan döljas i en reservoarpenna eller häktas fast på väggen, kan ge en utomstående möjlighet att lyssna på vad som försiggår även om han eller hon befinner sig långt därifrån. I betänkandet SOU 1970:47 beskrivs en del av vad som redan nu finns ute på marknaden. Där talas om mikrofoner som är mycket små utan att deras funktionsduglighet påverkas. Den minsta storleken kan anges till någon kubikcentimeter. De kan se ut som manschettknappar, reservoarpennor, cigarettändare m.m. Sedan finns kontaktmikrofoner som har ett utseende av en spik, kan drivas in i en vägg och fungerar alldeles utomordentligt som långa öron. Vidare finns diverse typer av avståndsverkande mikrofoner som är så konstruerade att de har extremt god riktverkan, s.k. ljudkikare. Med en sådan kan man sitta på mer än 100 m avstånd och lyssna på vad andra säger ute eller inne. Och det låter ju inte särskilt smakligt, eller hur? De här apparaterna kan förvärvas i Sverige inom den kommersiella handeln. Man kan öppet köpa dessa maskerade tingestar för mycket ringa summor. Långdistansverkande mikrofoner, s.k. ljudkikare, kan förvärvas både i färdigt skick och i form av byggsats. I betänkandet framhålles att det i tidskrifter som är spridda bland allmänheten förekommer beskrivningar av hur man skall gå till väga för att själv tillverka en ”ljudkikare” för en kostnad av ca en hundralapp. Vidare beskrivs s.k. bugs, radiosändare avsedda för avlyssningsändamål, som också kan förvärvas från postorderfirmor och som säljs för priser som varierar från 20 kr. och uppåt. En bug med en räckvidd på omkring 100 m och en brukstid av ungefär ett dygn kan ha en storlek på omkring 5 cm” med batteri och andra attiraljer. En sådan bug inbyggd i en tändsticksask saluförs och kostar omkring 100 kr. Jag skall inte gå vidare med den här beskrivningen. Marknaden är betydande och variationerna när det gäller apparaturens diskreta yttre hur många som helst. Allt detta är naturligtvis osund spekulation i människornas lägre drifter. Man skall kunna föra förtroliga samtal utan att de blir var mans egendom och man skall kunna hänge sig åt både ilska och kärlek utan att riskera att någon — hundratals meter från hemmet — registrerar allt som sägs. Ordspråket ”mitt hem är min borg” blir en helt meningslös fras om vi nu inte snabbt vidtar mycket bestämda åtgärder för att sätta stopp för den här handeln, som ytterst kan existera därför att smarta affärsmän har kommit underfund med att det här är varor som går att sälja och tjäna pengar på. Detta har justitiedepartementet insett, och därför läggs nu en rad förslag fram för att försvåra sådan integritetskränkande verksamhet som det här är fråga om. Det är bra att man olagligförklarar olovlig avlyssning. Olovlig avlyssning föreslås innefatta avlyssning eller upptagning i hemlighet av tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten inte äger tillträde och som gärningsmannen inte själv deltar i eller som han obehörigen berett sig tillträde till. Också olovligt anbringande av tekniska hjälpmedel av sådant slag föreslås bli straffbart. Utskottet har varit enigt om dessa förslag. Vi från vpk, och även moderaterna, har emellertid ansett att det inte räcker med straff för själva gärningen som sådan och har därför i motioner aktualiserat frågan om näringsrättsliga åtgärder. Vpk håller i konsekvensens namn fast vid detta och utvecklar skälen i den reservation som är fogad till utskottets betänkande. Vi menar att det är helt riktigt att lagstifta mot användningen, men att man också borde lagstifta mot försäljning av olika typer av integritetskränkande apparatur. Så länge som möjligheterna att anskaffa attiraljerna finns, så länge kommer de också att användas i lönndom och utan att man med polisiära åtgärder kan sätta stopp för det. Uppfinningsrikedomen är stor, och apparaturen har också ett sådant format att det inte finns några påtagliga yttre tecken till att avlyssning förekommer. Jag är medveten om att man inte ens med ett förbud mot försäljning utan tillstånd kan komma helt till rätta med detta oskick, men det står också klart för mig att man måste ha större möjligheter till begränsning än om vi enbart illegaliserar själva användandet. Det ansåg också utredarna, som i september 1970 avlämnade sina förslag. De förslagen har i stort sett följts, utom i fråga om näringsrättsliga åtgärder. Kommittén lade fram ett förslag till fullmaktslag med bl.a. regler om tillstånd för innehav, import och försäljning av integritetskränkande apparatur.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

Herr talman! Av utskottets betänkande framgår att praktiskt taget fullständig enighet har nåtts inom utskottet vid behandlingen av propositionen 1975:19 om skydd mot avlyssning. Därför är det inte heller nödvändigt att jag här går in på någon mer eller mindre fullständig redovisning av vad utskottet har anfört i betänkandet. Endast i en punkt har en av utskottets ledamöter reserverat sig, nämligen i fråga om näringsrättsliga åtgärder rörande sådan akustisk och annan apparatur som kan användas för olovlig avlyssning, upptagande av samtal etc. Dessa frågor har noga prövats av integritetsskyddskommittén, som dock har funnit att en lagstiftning, om den över huvud taget är möjlig, skulle bli mycket svårhanterlig. Remissinstanserna har i allmänhet intagit samma ståndpunkt. I propositionen har noga redogjorts för svårigheterna att genom näringsrättslig lagstiftning reglera handel med och innehav av dylik apparatur. Departementschefen har också kommit till den slutsatsen att någon särskild näringsrättslig reglering f.n. inte bör genomföras.

Utskottet har anslutit sig till departementschefens synpunkter och förslag, och anser att det inte nu är möjligt att skapa en meningsfylld lagstiftning på ifrågavarande områden. Läser man reservationen noggrant finner man att reservanten också synes hysa viss tvekan om detta. Han erkänner i sin reservation att näringsrättsliga ingripanden självfallet kan medföra praktiska svårigheter och gränsdragningsproblem. Det är emellertid inte reservanten i utskottet som har försvarat reservationen här i kammaren i dag, Herr Lövenborg har i sin argumentering i dag för bifall till reservationen fallit tillbaka på integritetsskyddskommitténs betänkande. Jag vill därför gärna framhålla den tveksamhet som på detta område rått inom integritetsskyddskommittén.

Vidare säger man att TV-kameror och laser ”måste bedömas vara så exklusiva apparater, att det för närvarande framstår som föga angeläget att försöka att genom någon form av näringsrättslig lagstiftning hindra att de missbrukas”. Kommittén finner det däremot motiverat att undersöka om sådan lagstiftning kan komma i fråga beträffande mikrofoner, radiosändare och telefonadaptrar. Möjligheterna till en någorlunda effektiv kontroll av efterlevnaden träder dock här i förgrunden. Jag vill dessutom erinra om att remissinstanserna bedömt förslaget till lagstiftning på detta område som svårt att genomföra. Utskottet säger att det pågår en utveckling på området och att den skall följas med uppmärksamhet. Visar det sig behövligt skall riksdagen utan dröjsmål föreläggas förslag till erforderlig lagstiftning, förklarar utskottet. Jag tror att det är väsentligt bättre att avvakta — det är svårt att veta vad som kan komma på detta område — än att nu stifta en lag som kanske inte blir så bra och som det blir svårt att kontrollera efterlevnaden av. Vi bör därför nu avvakta och skapa en lag med bättre innehåll, om så kommer att behövas, när vi vet mera om detta område. Med hänsyn till den stora samstämmigheten inom utskottet — den framgår också av betänkandet — anser jag mig kunna begränsa mitt anförande till det nu sagda. Jag slutar med att yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag är självfallet medveten om att det kan vara svårt med gränsdragningar. Det har vi också framhållit i vår motion. Men det innebär inte att man får resignera inför svårigheten, om man vill nå ett bestämt syfte. Jag bestrider att det inte skulle vara möjligt att nå fram till en vettig lagstiftning och klara av de gränsdragningsproblem som kan komma i fråga. På en rad områden har man ju förbud mot försäljning av varor som kan vara skadliga eller farliga för människor. Sådan lagstiftning finns redan när det gäller skjutvapen, stiletter, explosiva varor, gifter, injektionssprutor osv. Det kan inte vara helt omöjligt att komma fram till en lagstiftning som innebär att man måste ha tillstånd för att få förvärva apparatur som kan användas i integritetskränkande syfte. Därför tycker jag att man redan nu hade kunnat ta ett steg på vägen. Jag tycker nog även att direktiven till den här utredningen speglar en stor oro över vad som är på gång. Departementschefen säger bl.a.: ”En spridning i stor omfattning av apparater för hemlig avlyssning och annan liknande övervakning skulle kunna skapa en känsla av otrygghet bland medborgarna, och det är därför en vinst om man kan ingripa på ett så tidigt stadium som möjligt.” Alt ingripa på ett så tidigt stadium som möjligt måste handla om försäljning.

Herr talman! Om det vore så lätt att lösa de här problemen, som herr Lövenborg vill göra gällande, är jag övertygad om att vi i propositionen hade fått ett förslag om lagstiftning. Emellertid är det så att åtskilliga av de apparater det här rör sig om och delar till dem används både här och där i fullt legitimt syfte. Det förorsakar mycket svåra gränsdragningsproblem. Därför vidhåller jag den uppfattning som jag redovisade förut. Jag tror att det är bättre att vi avvaktar och ser vad som kan komma att hända innan vi skapar en lag som kanske blir mindre bra och som dessutom kommer att bli oändligt svår att bevaka och följa upp. I den uppfattningen står jag inte ensam. Jag hänvisar till de remissinstanser som yttrat sig över kommitténs betänkande, av vilka de flesta har avrått från lagstiftning f.n.
Herr talman! Jag ber att få korrigera herr Larfors. Jag har faktiskt inte sagt att det är så lätt att lösa de här problemen. Jag har betonat både i motionen och i mitt anförande att det kan finnas svårigheter. Det är alltså inte lätt, men även svåra problem måste lösas. Behovet av lagstiftning har man tydligen känt i utredningen, där man har lagt fram förslag till lag om näringsrättsliga åtgärder rörande integritetsfarlig apparatur. Förslaget mynnar bl.a. ut i att sådan apparatur endast skall få överlåtas om överlåtaren förvissar sig om att mottagaren har tillstånd osv.
Herr talman! När herr Lövenborg själv erkänner att det finns stora svårigheter att skapa den lag som han talat för och även att tillse efterlevnaden av den tycker jag att herr Lövenborg borde kunna ansluta sig till utskottets uppfattning att det bästa sättet att klara denna fråga är att avvakta utvecklingen. Vi skall bevaka vad som händer och sker. Om och när så behövs och vi har förutsättningar för att skapa en bra lag, då skall vi göra det.

Herr talman! I motionen 1849 har vi framhållit bl.a. att den allt större produktionen av t.ex. avlyssningsapparater i mikroformat förmodligen kommer att medföra att allt fler människor förser sig med apparater som är väl lämpade för avlyssning av samtal i privatlivet. Vi har därför tyckt att möjligheterna att begränsa rätten att utan tillstånd förvärva skilda apparater allvarligare borde ha övervägts. I motionen förordade vi därför att integritetsskyddskommittén skulle få i uppdrag att ytterligare överväga möjligheten av näringsrättsliga sanktioner. Detta särskilt som mycket måste ha förändrats på det tekniska området från det att kommittén 1970 framlade sitt betänkande och till dess riksdagen nu har att ta ställning i frågan. En fullmaktslagstiftning om näringsrättsliga åtgärder rörande integritetsfarlig apparatur har vi bestämt motsatt oss. Utskottet har inte funnit anledning föreligga att ge integritetsskyddskommittén något sådant uppdrag som vi begärt, och vi har valt att inte reservera oss. Skälet härtill är främst vad utskottet har anfört i sitt betänkande. Liksom utskottet vill jag här understryka vikten av att utvecklingen på området följs med uppmärksamhet så att, om behov därav visar sig föreligga, förslag till erforderlig lagstiftning utan dröjsmål kan föreläggas riksdagen. Det har ju också herr Larfors upprepade gånger betonat här i dag. Utskottet har vidare poängterat att rikspolisstyrelsen enligt säkerhetsskyddskungörelsen har viss skyldighet att följa utvecklingen inom den del av det tekniska området som omfattar bl.a. ljudåtergivningsapparater. Härutöver vill jag bara tillägga att jag förutsätter att rikspolisstyrelsens uppmärksamhet ägnas åt förekomsten av integritetsfarlig avlyssningsapparatur och att styrelsen tar initiativ till de ytterligare åtgärder som kan visa sig nödvändiga för att integritetsangrepp skall kunna motverkas. Herr talman! Jag har inte något särskilt yrkande utan hemställer om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det betänkande som kammaren nu behandlar gäller ändrade regler i konkurslagen. Det är framför allt när det gäller den materiella konkursrätten som ändringar föreslås. Det gäller ändrade regler beträffande konkursgrunderna, gäldenärens rådighet över egendomen i samband med konkurs och återvinning till konkursbo. Utskottet är enigt utom beträffande en fråga, och den gäller återvin ningsreglerna. Nr 58 I fråga om återvinningsreglerna innebär föreliggande förslag att till Onsdagen den lämpningsområdet för dessa vidgas väsentligt. Det gäller framför allt den 16 april 1975 del av återvinningsreglerna som berör kretsen ”närstående”. Förslaget I innebär att man i konkurslagen inför en helt ny paragraf, 29 a §, som = Ändring i konkursreglerar de skärpta återvinningsbestämmelser som skall tillämpas i frågan — lagen om egendom som s.k. närstående innehar. Till begreppet närstående hänförs nu en ny grupp, nämligen företagsledare som endast har s.k. faktisk gemenskap med företaget i fråga, dvs. konkursgäldenären. Det är alltså företagsledare som inte har något ekonomiskt intresse i företaget. Herr Lidgard och jag har i en reservation ansett att man här går väl långt. Om förslaget i den delen bifalles kan det komma att medföra svårigheter för företag, som i och för sig kan ha vissa ekonomiska problem och som behöver anställa en person utifrån för att reda upp situationen. Det kan då bli aktuellt att denna person får en lön, som senare anses ha varit så hög att återvinningsregeln skall tillämpas. Vi tycker att det är att gå för långt. Många remissinstanser har gått emot denna regel. Såvitt jag vet har inga missbruk givit anledning till att införa den. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Som redan har påpekats av herr Winberg innefattar behandlingen i lagutskottets betänkande nr 12 en proposition, som kan betraktas som en första etapp på vägen mot en ny konkurslag. Propositionen omfattar i första hand den materiella konkursrätten. Hit hör, som redan har sagts, konkursgrunderna, gäldenärens rådighet över sin egendom, s.k. legitimation, återvinning till konkursbo, kvittning under konkurs, solidariska skuldförhållanden liksom ändringar i förfarandet i det inledande skedet av en konkurs. När det gäller en hel del av dessa saker, t.ex. konkursgrunderna, gäldenärens legitimation och det inledande förfarandet, innehåller de föreslagna reglerna endast relativt begränsade nyheter. Beträffande återvinning till konkursbo och kvittning under konkurs är förslagen däremot mer genomgripande. Propositionen bygger på lagberedningens år 1970 avgivna betänkande Utökningsrätt X. Förslaget till lagändringar har även behandlats av lagrådet, som har påpekat att de lösningar som förslaget innehåller är väl genomtänkta och att det även i redaktionellt avseende fyller högt ställda anspråk. Lagrådet tillägger emellertid att av rättsmateriens beskaffenhet följer att innebörden av lagbestämmelser i ämnet inte alltid är så lätt att uppfatta. Det kan försvara den relativt omfattande skrivning som lagutskottet i detta sammanhang har presterat. Beträffande konkursgrunderna är det en ganska viktig principiell nyhet att gäldenären inte längre skall ha någon ovillkorlig rätt att bli försatt i konkurs. Vi delar nog departementschefens uppfattning sådan den av 37 Nr 58 speglas i propositionen, nämligen att en sådan ovillkorlig rätt att försätta Onsdagen den sig själv i konkurs inte längre kan anses rimlig. 16 april 1975 I centermotionen 1823 har påpekats en del saker, som jag någon minut vill uppehålla mig vid. Där sägs att en felaktig skönstaxering kan komma Ändring i konkursatt innebära att ett företag krävs på en kvarskatt, som kan medföra en lagen försämrad likviditet. Med anledning av motionen uttalar utskottet: ”Enligt utskottets mening bör därför viss försiktighet iakttas vid prövningen av huruvida skatteskuld, som har uppkommit vid skönstaxering, skall anses som en klar skuld. Kan gäldenären i konkursärendet göra sannolikt att skönstaxeringen är oriktig bör skattefordringen inte läggas till grund för ett beslut om gäldenärens försättande i konkurs.” Med denna skrivning, framhåller lagutskottet, får syftet med yrkandet 3 i motionen 1823 anses ha blivit tillgodosett.

Men vi hyser förhoppningen att det vid den kommande lagtillämpningen ändå skall vara möjligt att finna en lämplig avvägning. Reservanten Winberg har här talat om att närståendekretsen blivit väsentligt utvidgad och bl.a. innefattar den som har endast faktisk gemenskap med arbetsgivare. Utskottet vill i sin skrivning betona att propositionens förslag i denna del innebär en väsentlig utvidgning. Liksom herr Winberg också har gjort, framhåller vi att åtskilliga remissinstanser har anfört kritiska synpunkter och att den kritiken åtminstone i förstone kan synas ha en betydande tyngd. Risken för att personer utan ekonomiska intressen i företaget skall företa återvinningsgrundande transaktioner torde dock, anser vi, inte vara så stor. Därför delar utskottet departementschefens uppfattning att de farhågor som framförts om att den föreslagna bestämmelsen kommer att minska möjligheten att tillsätta kvalificerade företagsledare torde vara överdrivna. Centerpartiets ledamöter i lagutskottet har dock framfört några synpunkter i ett särskilt yttrande. Vi har respekt för svårigheten att i vissa lägen rekrytera och behålla de personer i ledande ställning som avses i det här sammanhanget, om ett företag har råkat in i en ekonomiskt svår situation.

lagen Slutligen gäller det en fråga om ränta på det belopp som kan anföras för återvinning. Utskottet har enhälligt föreslagit att denna fråga bör bli föremål för övervägande i samband med att riksdagen genom proposition får förslag till en ny räntelag. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkandet nr 12.
Herr talman! Om jag uppfattade utskottets värderade ordförande riktigt, framhöll han att risken för att den kategori som avses i tredje punkten skulle företa återvinningsgrundande transaktioner inte var så stor. Därför menade utskottets ordförande att den här bestämmelsen inte var så farlig, utan att man kunde ta den. Jag skulle vilja vända på resonemanget och säga, att eftersom risken inte är speciellt stor och eftersom det såvitt jag kan se inte heller föreligger något avsevärt behov av de här reglerna, är det bättre att vara utan. Jag hänvisar då än en gång till vad ett flertal remissinstanser påpekat, nämligen de svårigheter som kan uppstå när man skall besätta poster som företagsledare i aktuella företag. Det är också svårt att i efterhand bedöma vad som verkligen har varit en uppenbart oskälig lön. Slutligen vill jag, herr talman, erinra om att när lagberedningen föreslog dessa regler, anförde man inte några som helst sakskäl, utan man hänvisade bara till ett i och för sig viktigt önskemål om nordisk rättslikhet. Men med hänsyn till att det lagförslag som i dag ligger på riksdagens bord på väsentliga punkter skiljer sig från motsvarande norska och danska förslag finns det ingen anledning att just på denna punkt åberopa önskemålet om nordisk rättslikhet.

Principen om nordisk rättslikhet finner jag inte heller vara helt bärande i detta sammanhang. Jag vidhåller således förslaget om bifall till lagutskottets hemställan i dess betänkande nr 12.

Herr talman! Jag vill bara anföra några ord i anslutning till behandlingen av föreliggande utskottsbetänkande. Som framhålles i propositionen 6 är det fråga om en partiell revision av gällande konkurslag. Det förslag som riksdagen nu kommer att ta ställning till utgör en första etapp i det fortsatta arbetet på en översyn av konkurslagstiftningen. Av den anledningen kan man förvänta sig att riksdagen inom en inte alltför avlägsen framtid får ta ställning till frågor som rör fortsatt reformering av konkurslagen. Och nu kommer jag till den egentliga anledningen till att jag har begärt ordet. Det rör frågor som jag önskar att man skall ta upp i det fortsatta reformarbetet. Det gäller möjligheterna till förenklingar i det administrativa konkursförfarandet utan att därmed kravet på nödvändig kontroll och granskning åsidosättes. Jag tänker närmast på de alltför kostsamma konkursutredningarna. Arvoden till dem som handhar konkurser är oftast av den storleksordningen att utdelningen till prioriterade och i varje fall oprioriterade borgenärer blir ringa. I de allra flesta fall får de ingen utdelning alls. Jag medger gärna att det föreligger svårigheter för tingsrätten att kontrollera arvodenas storlek i förhållande till arbetets omfattning etc. Jag talar säkerligen på många konkursborgenärers vägnar när jag uttalar en önskan om att man i det fortsatta reformarbetet även skall uppmärksamma frågor rörande förenkling av det administrativa förfarandet vid handläggning av konkursärenden i syfte att nedbringa kostnaderna utan att därmed behöva ge avkall på kravet om kontroll. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Också årets diskussion om universitet och högskolor sker i skuggan av den kommande U 68-debatten. Eftersom det nu är uppenbart att den högskolereform som f. n. diskuteras i utbildningsutskottet framför allt kommer att bli en reform av högskolans organisation och förvaltning och inte av utbildningens innehåll, finns det anledning att i samband med behandlingen av huvudtiteln i dag uppehålla sig vid frågor om utbildningens innehåll. Jag tror inte att årets budget, lika litet som de två tidigare budgeterna, egentligen innebär något steg på vägen mot ett livslångt utbildande samhälle kännetecknat av en verkligt återkommande utbildning. De grundläggande problem som har att göra med innehållet i universitetsutbildningen kommer att kvarstå. Det gäller inte minst frågan om effektiviteten och kvaliteten i utbildningen. I propositionen berörs dessa frågor i avsnittet om de tekniska fakulteterna. Både departementschefen och utskottet konstaterar att den minskade tillströmningen och den därav minskade konkurrensen vid antagningen till teknisk fakultet har medfört att de nyintagna har kommit att utgöra en mer heterogen grupp i fråga om både kunskaper och studieförutsättningar. Detta har, säger man i propositionen och i utskottsbetänkandet, bidragit till de sämre — på några utbildningslinjer väsentligt sämre — studieresultaten vid de tekniska högskolorna. Det är naturligtvis ett både riktigt och allvarligt konstaterande, och det är därför tillfredsställande att man nu föreslår särskilda stödåtgärder för att komma till rätta med de dåliga studieresultat som sammanhänger med den minskade konkurrensen vid intagningen. Det är här emellertid, herr talman, ett problem som ingalunda begränsar sig till de tekniska fakulteterna. Vi har efter en tid av uppgång och op timism på utbildningsområdet fått en utveckling som snarast kännetecknas av motsatsen. Det har skett utan att statsmakterna har satt in några nämnvärda motåtgärder. Jag ser mycket litet i den kommande utbildningsreformen som kan tolkas som sådana motåtgärder. Den minskade tillströmningen till högre utbildning i allmänhet och det därmed annorlunda urvalet av studerande skapar alltså stora problem inom det postgymnasiala utbildningsväsendet i dess helhet. Vi tror att det på många andra områden råder likartade förutsättningar som vid de tekniska fakulteterna och att det här måste mötas med särskilda åtgärder. Vi har därför föreslagit att universitetskanslersämbetet skall få resurser för olika stödoch innovationsåtgärder, som skulle bidra till en ökad effektivitet i utbildningen och till en snabbare genomströmning. Utskottet avstyrker förslaget med en mycket knapphändig motivering i form av en hänvisning till det aktuella budgetläget. Jag tror inte att det är en i det här sammanhanget särskilt relevant hänvisning. Om man beaktar minskningen av antalet studerande till följd av den s.k. anslagsautomatiken, så finner man en rätt betydande minskning av samhällets kostnader för högre utbildning, särskilt vid de s.k. fria fakulteterna. Jag har ett par siffror som belyser detta.

Det betyder naturligtvis att samhällets kostnader för denna typ av utbildning också har minskat. — Det är alltså rätt svårt att just på den punkten åberopa statsfinansiella skäl mot förslaget. Nedgången av antalet studerande har i särskilt hög grad drabbat de mindre läroanstalterna. Det gäller Umeå, Linköping och de tre filialorterna Örebro, Växjö och Karlstad. Vi har därför föreslagit att särskilda insatser skall göras för att åstadkomma en bred och differentierad utbildning på dessa orter, vilket naturligtvis är angeläget inte minst mot bakgrund av kraven på en ytterligare spridning av den högre utbildningen - krav som kammaren kommer att möta senare i vår. Det gäller naturligtvis att ta ett ansvar för verksamheten vid filialerna även under de två närmaste åren fram till dess att U 68-reformen har förverkligats. Inte heller här har utskottet velat gå med på vårt krav, som bara skulle innebära en merkostnad på 1 milj.kr. — ett förslag som f. ö. är identiskt med kanslersämbetets. Jag tycker att det är belysande för den villighet som man när det kommer till kritan har att satsa på decentraliserad utbildning i ordets egentliga mening. Vi har från folkpartiets sida, herr talman, i flera år efterlyst åtgärder som skulle öka tillgången på handledare inom ramen för forskarutbildningen och som skulle leda till att de grundläggande principerna i 1969 års riksdagsbeslut om en reformerad forskarutbildning skulle kunna in frias. Tyvärr har detta förslag varje år avvisats, och man kan konstatera att tillskottet i form av fasta tjänster för forskarutbildning och forskarhandledning har varit vida lägre under 1970-talet än tidigare. Principbeslutet år 1969 om forskarutbildning har alltså i det avseendet inte haft några positiva verkningar. I år gör utskottet i anslutning till en tänkt utbyggnad av de humanistiska fakulteterna ett ställningstagande som ger uttryck för en klarare viljeinriktning. Man säger att den förstärkning i form av bl.a. fasta tjänster som föreslagits av kanslersämbetet är en väsentlig fråga. Därefter gör utskottet ett tillkännagivande om att en förstärkning av forskningsorganisationen vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna bör komma till stånd. Jag tycker det är en värdefull viljeinriktning, som bör kunna spela en ganska stor roll i de prioriteringar som snart på nytt kan bli aktuella inom kanslersämbetet och inom utbildningsdepartementet. De yrkanden som har framförts från folkpartihåll i det sammanhanget anser vi för dagen vara tillgodosedda med detta utbildningsutskottets tillkännagivande. På en punkt vill vi emellertid redan nu göra en särskild insats. Det gäller resurserna för samhällsvetenskaplig forskning, där vi i reservationen 4 har ett ytterligare förslag. Det sker mot bakgrund av att de samhällsvetenskapliga fakulteterna i flera avseenden är eftersatta i årets budgetproposition. Jag kan hänvisa till vad som sägs i propositionen när det gäller fördelningen av medel på grundläggande utbildning å ena sidan och forskning och forskarutbildning å den andra. Det visar sig att för de samhällsvetenskapliga fakulteterna går 65 96 av de totala anslagen till grundutbildning och bara 35 96 till forskarutbildning. Det innebär att man inom de samhällsvetenskapliga fakulteterna har den lägsta andelen anslag på forskarsidan i förhållande till grundutbildningen. Också när det gäller antalet tjänster för forskning — alltså professurer, biträdande professurer, docenturer och forskarassistenttjänster — är antalet tjänster per forskarstuderande väsentligt lägre inom de samhällsvetenskapliga fakulteterna än på andra håll. Denna relativt ogynnsamma behandling av de samhällsvetenskapliga fakulteterna gäller också i fråga om driftkostnadsanslagen och anslagen till forskningsråden. Den anslagspolitik på det samhällsvetenskapliga forskningsområdet som detta är uttryck för innebär, såvitt jag förstår, att utrymmet för samhällskritisk forskning i egentlig mening kommer att minska. Detta sker samtidigt som man satsar betydande forskningsresurser inom den statliga sektorn på forskning utanför universiteten. Det gäller statliga ämbetsverk, utredningsväsende och vissa fristående forskningsinstitut. Jag tycker att det är en rätt oroande utveckling. Herr talman! En specialfråga på forskningsområdet gäller inriktningen av forskartjänster inom de medicinska ämnena anatomi och histologi. Här har universitetskanslersämbetet lagt fram ett förslag om att man skulle lägga samman dessa bägge ämnen under den gemensamma rubriken Anatomi. Vi har i utskottet inte kunnat finna några bärande skäl för det. Och även om vi nu går med på att man gör en sådan ändring när det gäller en professur i Uppsala, bör väl utskottets betänkande ändå tolkas så, att man inte vill gå med på några ytterligare sådana sammanläggningar. Det bör universitetskanslersämbetet ta ad notam. De förnyade överväganden som utskottet talar om bör leda till ett förnyat ställningstagande. Det är enligt min mening mycket väsentligt att den samlade forskningspotentialen i de båda gamla medicinska prekliniska grundämnena, anatomi och histologi, totalt sett inte minskar. Inte minst för den framtida sjukvårdens möjligheter är det viktigt att både den anatomiska forskningen och den histologiska forskningen får ha kvar sitt utrymme inom den totala medicinska forskningen. Den anatomiska forskningen kan sannolikt spela en ökad roll när det gäller att på allvar ta itu med arbetsmiljöfrågorna, och inom histologin har i Sverige på senare år gjorts betydande forskningsinsatser inom grundforskningen. När det gäller forskarstipendierna har utbildningsutskottet i år inte gått vidare på den något generösa linje utskottet valde förra året, då man gick med på en höjning som innebar att man tog igen ungefär hälften av vad som då behövdes för att återställa forskarstipendiernas realvärde i förhållande till 1969. Nu krävs en ytterligare höjning med 1500 kr. per år. Det vill man emellertid inte gå med på. Jag tycker det är beklagligt. Det innebär att forskarstipendiernas rekryteringseffekt kommer att bli sämre än tidigare, och det sker i en situation när attraktiviteten i högskoleutbildningen över huvud taget minskat. Jag vill i detta sammanhang peka på att moderata samlingspartiet i år inte vill stödja det här yrkandet och att det på denna punkt faktiskt är moderater och socialdemokrater som tillsammans bildar majoritet i kammaren. Det är väl inte ur vägen att påminna om det med tanke på den mångordiga argumentation som ofta förekommer från moderat håll om vilka partier som stöttar upp regeringen. På utbildningsområdet är det alltså ganska ofta moderata samlingspartiet som stöttar upp regeringen. Jag har, herr talman, i reservationen 6 uppehållit mig vid frågan om stöd till framställning av läromedel. Det yrkandet är en del av en större motion, som handlar om situationen för facklitteraturen i Sverige, och jag har berört den i ett annat sammanhang. Jag nöjer mig därför med att på den punkten hemställa om bifall till reservationen. Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1 t.o.m. 6.

Herr talman! I anslutning till frågan om anslag till den högre utbildningen och forskningen har utskottet behandlat en lång rad motionsledes framställda yrkanden. De flesta av dem gäller angelägna forskningsinsatser. Många av dessa propåer är värda att bifallas. Svårigheten är bara att väga de angelägna områdena mot varandra. Det är mot bakgrund härav som utskottet vid en översyn — vid en sådan prioritering som utskottet måste företa — har måst stanna inför att i de allra flesta fall föreslå att motionerna lämnas utan bifall. På vissa områden har emellertid enighet uppnåtts om att ytterligare satsningar måste göras. Jag tycker att detta är en arbetsmetod som går att använda. I en del fall gör utskottet någonting rent direkt och i andra fall någonting som kan liknas vid en direkt beställning inför kommande budgetår — alltså en form av prioritering inför framtiden, som jag anser är av värde. Det är också viktigt — enligt min mening — att uppnå enighet när det gäller samhällets insatser på detta område. Låt mig sedan säga ytterligare några ord utöver vad herr Molin anförde om stipendier för forskarutbildning. Fjolårets beslut sönderföll i två delar. För det första gällde det en höjning av stipendiebeloppet med 1 500 kr. till 12 250 kr. För det andra gällde det en begäran om utvärdering av systemet och ett övervägande av en annan form för studiefinansiering, t.ex. beskattade utbildningsarvoden. Utskottet begärde en skyndsam översyn och utredning. Uppdraget har sedan lämnats till forskarutbildningsutredningen, och enligt vad utskottet inhämtat kommer utredningen inom kort att ta upp den frågan. Det står emellertid klart att ett eventuellt förslag inte hinner genomföras till nästa budgetår. Den höjning som genomfördes 1974 var en kompromiss mellan ingen höjning alls och motionsyrkanden från centern och folkpartiet i vilka begärdes en höjning med 3 000 kr. dels för att säkerställa rekryteringsvärdet av stipendierna, dels för att återställa det förlorade realvärdet. Frågan om stipendiernas höjd för nästa budgetår kvarstår i avvaktan på ett eventuellt förslag om ett nytt system. Utskottsmajoriteten anser att man utan svårighet kan avvakta ett nytt förslag, medan vi från centern och folkpartiet har begärt en ökning av stipendierna till 13 750 kr. Utskottsmajoritetens förslag om att avvakta eventuella nya former löser inte — det kan vi konstatera — frågan för dem som måste leva på stipendierna. Låt mig erinra om att universitetskanslern har begärt en höjning, och han har åberopat den rekryteringsfrämjande uppgift som dessa stipendier måste ha. Inte mindre än 41 96 av dem som bedriver forskning är tvungna att syssla med förvärvsarbete utanför universitetet. Man kan också konstatera en betydande minskning av antalet sökande till forskarutbildningen. 1970 antogs sålunda 3 100 till denna utbildning, men 1973 var man nere i 2 600. Självfallet måste den minskningen bedömas mot bakgrund av vad vi vill att samhället skall uträtta inom denna sektor, och då kan det bli fråga om prioriteringar. Men kvar står ändå att det är nödvändigt att det finns människor som vill utbilda sig till forskare, och låt mig därför bara konstatera att den rekryteringsfrämjande effekten av stipendierna har blivit starkt urholkad. När systemet infördes 1969 var stipendiebeloppet 10 750 kr. Sedan dess har det gått nästan sex år, och först i fjol höjdes beloppet. Den höjning av levnadskostnaderna som har skett under de år som gått sedan systemet infördes innebär en drygt 30-procentig urholkning av beloppet. En enkel matematisk operation visar att för att återställa realvärdet från 1969 borde stipendierna i dag utgå med 15 350 kr. Om vi skall kunna bibehålla en för samhället angelägen rekrytering till forskarutbildningen måste beloppet höjas. Jag behöver inte erinra om angelägenheten av att takten i forskningen, åtminstone på vissa områden, starkt ökas. Herr talman!